Herr talman! Ja, Viola Claesson, jag uppfattar Viskadalen som min skola, särskilt som jag var ordförande där. Det är faktiskt med illa dold stolthet som jag noterar att en av Viskadalens folkhögskolas tidigare elever är Viola Claesson. Skolan och skolans lärare har gjort en bra insats. Det är med glädje jag hör att Viola Claesson uppskattar tiden på den skola där jag själv var ordförande. Herr talman! Vi politiker brukar anklagas för att vi är så dåliga på att uttrycka uppskattning för våra politiska meningsmotståndare och t.o.m. för våra meningsfränder. Jag tycker därför att det finns skäl att uttrycka beundran för vpk, eftersom partiet alltid kommer tillbaka. Däremot vore det förnuftigt att ibland ta sakskäl. Om man läser reservationerna ser man att vpk dess värre inte gör det, man framhärdar. En smula eftertanke eller i varje fall en liten fundering över vad andra säger och skriver kanske inte skulle vara helt i vägen. Vi kan ta reservation 1 som exempel. I betänkandet har vi försökt — möjligen efter fattig förmåga — att visa att det vore helt emot Internationella valutafondens normala sätt att agera att ställa speciella krav på ett land som icke har lånat några pengar från organisationen. Låt oss göra en jämförelse. Viola Claesson kommer säkert ihåg de år i början på detta decennium då Sveriges budgetunderskott växte med blixtens hastighet. Det fanns de som roade sig med att räkna ut hur mycket det växte per timme och vecka. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men nog blev vi oroliga. Om IMF då hade kommit och haft synpunkter på hur, i vilken takt och kanske också med vilka medel vi skulle förändra detta, är jag säker på att både Viola Claesson och jag skulle ha protesterat. Vi skulle ha sagt: Lägg er inte i våra affärer. Vi har inte lånat någrå pengar av er. Detta skulle vi ha sagt trots att det vi det tillfället var borgerliga budgetoch ekonomiministrar. Vi hade nämligen tyckt att det var en principsak att vi skulle få sköta oss själva. Första förutsättningen för att man skall bli trovärdig är att man mäter sig själv med samma måttstock som man mäter sina motståndare. Med denna lilla tillbakablick på den svenska situationen för sju åtta år sedan har jag velat visa detta. När jag ändå har Viola Claessons uppmärksamhet får jag kanske påminna om utskottets skrivning i den del som resonerar om att det för Västeuropa till en del men framför allt för många u-länder vore besvärligt och ibland katastrofalt om USA stramade åt alltför hårt och alltför fort. Jag kan hålla med om att det inte är bra att det är så, men dess värre är det som det är. Vi kan inte göra särskilt mycket åt det, annat än att sluta upp i den kör där bl.a. Japan, som den stora ekonomiskt starka nationen, ställer just de här kraven. Men det måste, som sagt var, gå i rimlig takt. Annars kan det bli än värre. Så över till frågan om en neutral världsvaluta. Den som är intresserad har naturligtvis läst utskottets betänkande, där vi relativt utförligt redovisar de tankar och förslag på detta som har funnits under årens lopp. Jag funderar dock på om reservanten Lars-Ove Hagberg tillhör dem som är intresserade och har läst vad vi har skrivit. Det verkar i varje fall som om Hagberg inte har gjort det innan han skrev sin reservation. Han kan inte heller ha lyssnat på mig i det lilla tankeutbyte vi hade under utskottets sammanträde, och det är lättare att förstå. Varför drar jag den slutsatsen? Jo, det står bl.a. så här i reservationen om införandet av en ny världsvaluta: ”Tidigare förslag har förkastats på grund av att det inte gått att uppnå enighet om de fundamentala målen för den ekonomiska politiken.” Så långt är det okej. Men vilka slutsatser drar vpk av detta? Som reservationen är utformad drar man slutsatsen att Sverige bör aktualisera införandet av en ny världsvaluta. Frågorna är då: Är det lättare att uppnå de fundamentala målen för den ekonomiska politiken i dag än tidigare? Vilka fundamentala mål handlar det om, förresten? Är de fundamentala målen samma för alla? Och vem skall bestämma de ekonomiska målen för Sverige, Japan, USA, Vietnam och Nicaragua? Inte någon centralbank, antar jag. Eller vad säger vpk i den delen? Frågorna hopar sig. Jag tror det finns alla skäl — för oss allihop, men kanske alldeles speciellt för vpk — att fortsätta fundera på detta. Jag yrkar avslag på reservation 2. Jag funderar på om inte Lars-Ove Hag berg och Viola Claesson vid närmare eftertanke egentligen håller med mig i den delen. Så över till Världsbanksgruppens verksamhet, som rubriken på reservation 3 lyder. Reservanterna har här plötsligt ökat med 100 96. Välkommen upp på vagnen, Carl Frick! Om jag är mild i ordalagen skäller Carl Frick på mig. Om jag är för hård, är det någon annan som skäller på mig. Jag vet inte riktigt hur jag skall göra. Jag skall försöka balansera detta, Carl Frick. Utskottet anser att Världsbanksgruppen utgör en viktig del i arbetet för att åstadkomma utveckling. Naturligtvis står inte Världsbanken och IMF ovan kritik, Viola Claesson, långt därifrån. Det finns all anledning att med öppna ögon granska Världsbanksgruppens arbete. Det gäller, för att ta ett exempel, de strukturanpassningsprogram som Viola Claesson så målande och med väldig känsla beskrev. Det finns alla skäl i världen att ställa högre krav på Världsbanksgruppen när det gäller miljöansvar och socialt ansvar. Det gäller också sådant som öppenhet och, i dess vidaste bemärkelse, de stödda projektens effektivitet. Lägg märke till att jag sade ”i dess vidaste bemärkelse”, Carl Frick! Däri finns en mängd dimensioner. Detta säger jag för att vi skall slippa ”panga på” varandra för hårt när det gäller den delen. Sveriges och Nordens representanter hävdar envist att det som kallas den sociala dimensionen måste beaktas och att strukturanpassningsprogrammen måste ges, som man säger, ett mänskligt ansikte. Jag påstår inte att detta går med racerfart, men positionerna flyttas fram efter hand. När vi inte har något bättre får vi väl utnyttja detta instrument. I motsats till reservanterna anser jag att de direktiv som har getts till den utredning som skall se över det multilaterala biståndet väl ger möjlighet att studera dessa problem och komma med förslag. Jag har diskuterat detta med en av våra representanter i den utredningen, och det har inte jävat min tolkning av direktiven. Till sist: Naturligtvis tycker inte jag att det här är enkla frågor. Men just därför att frågorna inte är enkla finns det inte heller några enkla lösningar. Jag tycker att reservanterna i vissa stycken ger sken av att det är på det sättet. Majoriteten i utskottet ser exempelvis inte några framgångsvägar i kravet på att skapa en ny utvecklingsbank, en FN-bank. Det är ju det konkreta kravet i reservation 3. Låt mig bara ställa två frågor: Hur skall insatskapitalet fördelas? Finns det skäl att tro att de stora kapitalstarka länderna kommer att ställa upp i en sådan bank? Herr talman! Jag hoppas att det har framgått vad utskottsmajoriteten anser i dessa frågor. För säkerhets skull, för att vara formell, yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 2, vilket innebär avslag på de tre reservationerna.

Herr talman! Vi är inte här för att diskutera Viskadalens folkhögskola. Men det man kan hoppas, när man hänvisar till den skolan då den ekonomiska världsordningen debatteras, är att Arne Kjörnsberg och hans partikamrater skall minnas något av de radikala tongångar som fanns. Var det bara en yta? Var det bara en yta, så pass att Arne Kjörnsberg anser att det finns anledning att ironisera över att vpk ihärdigt och energiskt fortsätter att ställa samma krav som har med solidaritet med den tredje världen att göra? Det är möjligt att Lars-Ove Hagberg och jag inte har läst allt som socialdemokraterna har skrivit eller lyssnat på allt vad Arne Kjörnsberg har sagt. Det tror jag inte att jag skall behöva be om ursäkt för, och det tror jag inte heller att Arne Kjörnsberg menade. Men det finns mycket annat att läsa än t.ex. de pessimistiska och defensiva tongångar, som Arne Kjörnsberg själv ger uttryck för när han säger: ”Dess värre är det som det är.” Det tror sjutton att vpk då kommer igen, gång efter gång. Vartenda år vid motionstid i januari tvingas vi skriva motioner med de krav som står på samma ideologiska och politiska grund som vi hade på 1970-talet, när vi diskuterade t.ex. en ny ekonomisk världsordning. De kraven är ju mer aktuella än någonsin, när man har sett Världsbankens och andras härjningar och USA-dollarns makt i världen, som jag har gett exempel på här tidigare. Vi ställer krav på en FN-bank och på att Sverige, i de organ där Sverige finns med, skall driva förslag om att världsvalutan skall bli en annan och att det skall finnas en gemensam sådan. Men vi har naturligtvis inga detaljerade, utarbetade förslag. Hur skulle vi kunna ha det? Om det hade funnits gehör för dessa tongångar, som socialdemokraterna själva uttryckte på 60 och 70 talen, hade det för länge sedan funnits inte bara färdiga förslag, med de resurser regeringen har haft under åren. Det hade också funnits ganska kraftfullt framförda krav och kanske t.o.m. resultat, mätt med en global måttstock. Det är därför vi arbetar på alla möjliga politiska plan. Eller hur, Arne Kjörnsberg? Vi har alltså inga detaljerade förslag, men vi vet vilka krav Sverige bör ställa tillsammans med andra. Som en tröst för Arne Kjörnsberg, som kanske inte har lyssnat på eller läst allt som sägs inom den vänster som trots allt finns i Europa, vill jag tala om att det inte bara är på seminarier av den typen som det Arne Kjörnsberg bevistade för fjorton dagar sedan, där representanter för IMF och Världsbanken fanns med, som det framförs tongångar som är litet annorlunda än tongångarna var i går. Det finns tongångar som inte bara går i högerns och dollarns ledband. På det seminariet framfördes synpunkter som visar att det inte längre finns så stark motvilja som under de närmast föregående åren mot att förändra valutan, så att det inte bara är dollarn som styr. Även om man inte talar om en neutral eller global valuta, har man en något annorlunda uppfattning än man hade helt nyligen. Inte nog med det: I Västeuropa finns en rörelse som märks mer än den gör här, en rörelse inte bara för fred utan också för solidaritet med tredje världen. Den kallar sig en antiskuldrörelse, och den ställer just de krav som vpk fortsätter att driva. Jag är stolt över inte bara mina år på Viskadalens folkhögskola, Arne Kjörnsberg, utan jag är också stolt över att vi orkar driva dessa krav.

Herr talman! Arne Kjörnsberg säger att detta inte är några enkla frågor. Nej, det är väl ingen som har sagt att det är enkla frågor. Men man kan inte låta bli att ta tag i dem enbart på grund av att de inte är enkla. Det grundläggande när det gäller u-landsfrågor är solidariteten. Och det är naturligtvis i fråga om detta som den stora kritiken finns mot de stora världsbanksorga nen. De kan ju knappast stava till dessa ord, utan de har pengarna som sitt huvudintresse. Arne Kjörnsberg säger också att man måste se på detta med öppna ögon. Javisst, vi vill att våra ögon skall öppnas så att vi kan få insyn i hur världsbanksorganen hanterar dessa viktiga frågor. När det då talas varmt om öppna ögon tycker jag att det skulle vara självklart att man sade ja till dessa krav på en öppenhet och en insyn i världsbanksfrågorna. Det borde vara en logisk konsekvens av det som Arne Kjörnsberg har sagt. Det sades här tidigare att det blir bättre efter hand. Det är väl tveksamt. Jag tycker att det runt om i världen är mycket litet som blir bättre. Det blir väl i stället huvudsakligen sämre. Därför finns det verkligen anledning för oss i Sverige att pressa på när det gäller att få en helt annan inriktning på arbetet i världsbanksorganen. Jag anser också att Arne Kjörnsberg visar en betydande uppgivenhet i dessa frågor, vilket jag tycker är beklagligt. Jag är inte här för att mucka gräl med honom, eftersom dessa frågor är av den arten att man inte gärna vill mucka gräl om dem. Det gäller i stället att vara samlad i ett synsätt som gör att det faktiskt kan bli bättre för de människor som lider i världen. Därför borde Sverige med tanke på den solidaritet som man säger sig hysa och den röst som man ändå har i internationella sammanhang kunna driva dessa frågor betydligt hårdare. Vpk har tillsammans med miljöpartiet framfört förslaget om att en FN bank skall skapas. I reservationen sägs: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att initiativ bör tas till diskussioner om möjligheter att skapa en FN-bank.” Därmed har vi angett en färdriktning och inte i detalj angett hur kapitalförsörjningen skall ordnas, utan vi är öppna för diskussioner om hur detta skall gå till. Det är ju en vanlig metod i Sverige att man anger en färdriktning och sedan på olika sätt försöker fylla förslaget med ett innehåll så att det sedan praktiskt kan genomföras. Varför skulle man inte kunna göra det i detta fall också? Jag anser att det skulle vara utomordentligt bra om man kunde bilda en FN-bank som skulle kunna vara betydligt mer neutral, inte neutral i vanlig bemärkelse utan en bank som tog människorna i u-länderna och deras liv på verkligt allvar och som inte bara var neutral till pengarna utan i stället alltså hade ett starkt engagemang för livet och dess fortsättning. Det är synd att man återigen ser en svaghet i detta. Vi borde från Sveriges sida i stället kunna agera betydligt mer kraftfullt och driva regeringen framåt i dessa frågor. Jag saknar detta och är ledsen över att det är på det sättet. Vi kommer inte att ge upp utan kommer att vara tjatiga på denna punkt, så Arne Kjörnsberg får finna sig i att återigen debattera dessa frågor till dess det blir en lösning som vi anser är riktig. Vi kommer inte att ge upp, det kan Arne Kjörnsberg vara helt övertygad om. Tack för ordet.

Herr talman! Det är inte lätt här i världen. Här försöker jag faktiskt från hjärtat, Viola Claesson, uttrycka min beundran för vpk:s envishet. Då uppfattar Viola Claesson det som att jag ironiserar. Jag trodde att vi kände varandra så väl att om jag ironiserar så skulle Viola Claesson snappa upp det. Jag ironiserar faktiskt inte, utan jag menade vad jag sade, men det är tydligen inte så enkelt att få fram det. Viola Claesson sade att jag begär detaljerade förslag om en världsvaluta. Men det gör jag inte alls. Jag läste bara upp att det i vpk:s reservation står att detta tidigare inte har lyckats på grund av att enigheten om de fundamentala målen om den ekonomiska politiken inte har uppnåtts. Är det lättare att genomföra de fundamentala målen i dag än det var för ett, två eller fem år sedan? Jag sätter ett frågetecken för detta. Dessutom har det sagts, vilket det finns skäl att tro, att om man skulle ha en sådan världsvaluta borde man också ha en centralbank för hela världen. Det vill inte jag ha. Utifrån andra, eller samma, utgångspunkter är jag säker på att Viola Claesson och vpk inte heller vill ha det. Beträffande uppgivenheten och att det är som det är vill jag säga följande. Det var ett slarvigt uttryck. Viola Claesson kan använda det på det sätt som hon gjorde, men jag uttryckte mig på mitt sätt när jag talade om USA:s budgetunderskott. Jag sade nämligen att det vore allvarligt för Västeuropa, men framför allt för många fattiga länder, om USA alltför fort och alltför hårt stramade åt. Och jag sade att det är synd att det är på det sättet, men det är som det är. Just det, dvs. att det vore farligt att strama åt för hårt. Det var i detta sammanhang jag använde termen. Carl Frick sade att jag hade sagt att detta inte var några enkla frågor. Och vi är tydligen överens om det. Det enda jag har sagt är att om frågorna inte är enkla finns det skäl att tro att lösningarna inte heller är så enkla som Carl Frick försöker ge sken av. Det var detta jag kommenterade. Vi socialdemokrater är inte alls uppgivna. Men, Carl Frick, för en demokratisk socialist går hjärna och hjärta hand i hand och arbetar tillsammans och då försöker man fundera ut om förslagen är realistiska. Och förlåt mig, Carl Frick, men jag tillåter mig faktiskt att ibland ifrågasätta Carl Fricks förslag, precis som det är helt O.K. att han ifrågasätter mina, men jag måste också få förbehålla mig den rätten. Jag anser naturligtvis inte att Carl Frick och hans partivänner är tjatiga om de återkommer till dessa frågor. Carl Frick sade att jag måste finna mig i att fortsätta debattera dessa frågor. Finna mig i detta! Jag tycker att det är jätteroligt, så kom igen, Carl Frick. Vi kan fortsätta att debattera dessa frågor. Och, Carl Frick, nu är jag mycket allvarlig: det går framåt, även om det är kärvt. Världsbanken har blivit öppnare.

Herr talman! Jag tror på Arne Kjörnsberg när han säger att han inte var ironisk. Låt mig uttrycka mig på följande sätt i stället. Det känns som ett ödets ironi, det låter mycket högtidligt, att den folkhögskola där jag gick var en av landets många folkhögskolor där man bl.a. diskuterade och hoppades på en ny ekonomisk världsordning. Brundtlandskommissionen andas precis samma krav, för att inte tala om analysen, eller hur Arne Kjörnsberg? Inte kan detta betraktas som förlegade tankar? Det är i så fall däri som själva ironin skulle ligga, dvs. att man anser att det är så länge sedan dessa krav ställdes och att utvecklingen har sett så fruktansvärt annorlunda ut att vi inte längre kan ställa dessa krav. Jag tror att denna typ av uppgivenhet, eftersom det faktiskt är fråga om uppgivenhet, Arne Kjörnsberg, inte leder någon vart. Därför fortsätter vi att ställa dessa krav och skulle önska att vi fick hjälp från fler. Nu har miljöpartiet och vpk kunnat reservera sig gemensamt. Tidigare har vi varit ganska ensamma i många av dessa frågor, men vi är inte helt ensamma. Framför allt finns det utanför det här huset ett väldigt stort intresse för den typen av krav som vi fortsätter att ställa. Jag tror att det finns anledning för oss att föra sådana här debatter även i fortsättningen — tyvärr, vill jag säga. Det vore ju bättre om vi fick se rejäla framgångar. När jag hänvisade till det seminarium som hölls för några veckor sedan här i Stockholm och där jag vet att Arne Kjörnsberg deltog, var det därför att det t.o.m. vid det seminariet, där panelen dominerades av representanter för IMF och Världsbanken, fanns folk som menade att det inte var lika nödvändigt i fortsättningen att dollarn skulle dominera. Det kunde vara någon annan valuta. Om Arne Kjörnsberg lyssnade till detta, är det faktiskt någonting att ta fasta på. Det är alltså inte farligt att ställa dessa krav. Tvärtom, hjälp till, så skall vi se att det finns en större optimism utanför parlamentet bland de folkliga rörelserna, som har mycket stora kunskaper i dessa frågor, inte minst den kristna rörelsen som jag glömde att nämna tidigare.
Herr talman! Jag gläder mig åt att Arne Kjörnsberg ansåg att det var viktigt att vi som tycker annorlunda fortsätter att driva dessa frågor. Det måsta vara i någon sorts förhoppning om att det skulle leda till resultat, så att han skall kunna fatta andra beslut i framtiden. Jag ser fram emot att kunna vända hans och hans partis syn på dessa frågor så att det händer någonting. Arne Kjörnsberg sade också att han som socialdemokratisk socialist vill arbeta med både hjärnan och hjärtat. Jag tror inte att han på det viset måste peka ut en viss grupp människor. Det finns många andra som har den förmågan. Jag vill påstå att vi också har den. Just genom att kombinera hjärna och hjärta kan man faktiskt nå resultat i dessa frågor. Att bara handla med hjärtat tror jag inte är speciellt effektivt. Med hjärnan kan vi registrera en mängd saker i vår omgivning och dra slutsatsen att någonting verkligen aktivt inträffar. Jag hoppas att Arne Kjörnsberg mera aktivt förmedlar den här symbiosen mellan hjärnan och hjärtat till sina kamrater, så att de tar tag i dessa frågor i utskottet och här i kammaren. Då kan vi få insyn och kan driva utvecklingsfrågorna via Världsbanken och på annat sätt för att det skall hända någonting betydligt snabbare än hittills. Arne Kjörnsberg erkände ju själv att det går sakta framåt, men han säger sig vara glad för en match. Det kommer han att få i framtiden.

Herr talman! Det var skönt, Viola Claesson, att vi har klarat av det här med ironin, så att vi inte missuppfattar varandra. En ny ekonomisk världsordning har vi ännu inte fått. Det har kanske gått back ett steg på ett område och fram två steg på ett annat område. Men, Viola Claesson, låt oss inte ge upp. Jag tror att det händer saker. Det är bara att fortsätta att gneta. Det är inte några enkla saker som man löser med ett enda beslut någonstans. Det är vanligt gnetigt vardagsarbete. Sedan tycker jag naturligtvis inte, Viola Claesson, att det är farligt att ställa krav på en annan världsvaluta. Jag har bara pekat på de problem som onekligen är förknippade med det när det gäller exempelvis vilken penningpolitik man skall föra och vem som skall bestämma den. Och diskussioner finns det visst, det har jag också uppfattat. Om man ser tillbaka på historien kan man konstatera att det har varit olika valutor som varit ”världsvaluta” vid olika tillfällen. Det kan hända att man skall konstruera en världsvaluta, men vi skall då inte bortse från de problem som det skapar. Sedan tillåter jag mig att till Carl Frick säga att jag tycker att hans tolkning av vad jag sade faktiskt i långa stycken var väldigt fri. Men, O.K., det gör inte så mycket. Det kan jag överleva. Jag ser fram emot fortsatta debatter på detta område. Jag tror att vi egentligen besjälas av samma grundläggande förhoppning. Vi får väl se, Carl Frick, hur vi ordnar samarbetet mellan hjärnan och hjärtat.

Herr talman! Folkpartiet står bakom majoritetens skrivning i det här betänkandet om Världsbanken. Vi är fullt medvetna om att det under en lång tid har funnits, och finns, kritik mot både Valutafonden och Världsbanken, men jag kan inte instämma i Carl Fricks beskrivning att det bara blir sämre och sämre. Trots allt har det faktiskt skett en förbättring i fråga om miljöhänsynen av de insatser som gjorts från Världsbankens och Valutafondens sida. Men vi nöjer oss inte med det. Vi tycker att det fortfarande finns anledning att kritisera deras sätt att agera, men vi tycker ändå att det går i rätt riktning. Jag var själv med på det seminarium som Viola Claesson nämnde i sitt anförande. Det var regeringen som hade tagit initiativ till att representanter för Världsbanken och Valutafonden var med på seminariet. Det tycker jag var ett väldigt lovvärt initiativ från regeringen, och seminariet var mycket informativt. Så nog finns det anledning att vi diskuterar dessa frågor gemensamt. Från folkpartiets sida har vi lagt fram ett förslag om att regeringen skall tillsätta en parlamentarisk utredning som just skall belysa det multilaterala biståndet. Glädjande nog har utrikesutskottet enat sig och tillstyrkt motionen. Det tycker vi är väldigt bra. Nu finns möjligheter för oss att gemensamt i en utredning diskutera dessa frågor. Vi behöver inte återkomma motionsvägen, utan vi kan inom en utredning på ett seriöst sätt diskutera de olika aspekter som tagits upp i debatten i dag. Det står i vår skrivning i betänkandet att vi utgår från att Världsbanksgruppens ekologiska och sociala ansvar såväl som syfte, mål, effektivitet, öppenhet, organisation m.m. kan prövas inom ramen för denna utredning. Vi i folkpartiet är väldigt glada över att man i utrikesutskottet har kunnat enas på denna punkt. I seminariet framgick att det finns en ändrad inställning till världsvaluta från västvärldsländer. Man kanske inte är lika negativ till att diskutera att ersätta dollarn. Även om det i dagsläget inte finns en debatt om detta, finns det en förändrad attityd bland västvärldens länder. Det är möjligt att man på sikt kan få en annan ordning när det gäller världsvaluta. Det framgick också på seminariet att det inte är oviktigt vad Sverige och de övriga nordiska länderna säger. Vi kan faktiskt ha ett inflytande på detta område, eftersom vi är så stora bidragsgivare. Även om vi är små länder ger vi förhållandevis stora bidrag. Det gör att vi räknas med på ett seriöst sätt. Det är viktigt vad vi säger i Norden. För folkpartiets del hoppas vi på ytterligare debatt och hoppas att Sverige tar initiativ och försöker påverka i dessa frågor.

Herr talman! Jag läste i en tidning häromsistens en rubrik som löd: ”Idrotten förbrödrar och förenar.” Jag tycker att det ligger oerhört mycket i det. Det kan man se gång på gång också i det här huset. Om TV visar en viktig landskamp eller något annat framstående evenemang och någon från Sverige deltar och det går bra för ”di svenske”, jublar jag framför TV:n tillsammans med socialdemokrater och vpk-are. När sändningen är över är väl enigheten slut. Men det är kanske en annan sak. Idrottsrörelsen är en rörelse som politiker av alla kategorier inte på något vis vill komma på kollisionskurs med. Man kan fråga: Varför denna respekt? Jo, idrotten intar en central position i de flesta människors liv. Så är det i Sverige och så är det världen över. Politikerna vet att idrottsrörelsen är en av vårt lands största och tyngsta folkrörelser och vill naturligtvis stå på god fot med den. Vi har nu att behandla finansutskottets betänkande nr 3. Var och en kan notera att bred enighet råder om att idrott på alla nivåer bör stöttas av samhället. Det är bara vpk och miljöpartiet som, det framgår av reservation 3, för ett besynnerligt resonemang. Man ställer elitidrott och breddidrott mot varandra, och man kommer med ett ganska sensationellt uttalande. Man kan nämligen läsa i reservationen att elitidrottens huvudsyfte är underhållning. Javisst. Det har jag vetat i hela mitt liv. Tjusningen med idrotten är ju att från åskådarplats få uppleva kampen om seger. Det är nog bara Lars-Ove Hagberg och Carl Frick som inte förstår idrottens innebörd, detta med att segra. Jag tycker nästan synd om er. Herr talman! Helt kort skulle jag bara vilja säga några ord om reservation 1. Vi moderater i utskottet har reserverat oss på en punkt. Läget är följande: Tipstjänst har bl.a. gett idrotten ett stöd med i runda tal 26 milj.kr. vilket är diskutabelt. Detta ”direkta” stöd strider mot gällande regler enligt riksda gens revisorer. Nu hävdar Tipstjänst att pengarna har en klart kommersiell inriktning och att man har rätt att utbetala pengarna. Det är marknadsföringskostnader, hävdar man, och sådana bestämmer Tipstjänst över. Man måste också säga att det i sammanhanget är fråga om ett mycket litet belopp. Ställ 26 milj.kr. mot de 2 500 miljoner som staten tar hand om! Vi moderata ledamöter i utskottet har trott på Tipstjänsts förklaringar och resonemang, och vi tycker att revisorerna också skulle gjort det. Jag yrkar bifall till reservation 1. Sedan vill jag säga ett par ord om etiska regler för spelreklam. Jag känner djup sympati för den motion som Karin Israelsson har väckt. Det är viktigt att understryka att utskottet i sin helhet upplever en oro för det problem som ett omfattande spelberoende kan föra med sig. Det som gör frågan så allvarlig är ju att det är så svårt att ange när ett spelberoende uppstår. Detta sker ju successivt. Vi bör komma ihåg att miljontals svenskar varje vecka satsar pengar på olika spel. Men man gör det inom rimliga gränser. Egentligen tillhör alla dessa människor en riskgrupp. Skall jag, herr talman, vara riktigt uppriktig när jag nu talar i denna talarstol — Sveriges offentligaste talarstol — måste jag säga att jag också på något sätt är en spelare. Jag satsar litet pengar då och då för att få uppleva spänning och för att förhoppningsvis vinna. Jag hycklar inte med det, för så är det ju. Jag köper lotter i alla sammanhang. Jag gjorde en miss häromsistens. Jag köpte nämligen lotter från socialdemokratiska partiet här på Drottninggatan. Jag kommer aldrig att göra om det. Alla fem lotterna var också nitlotter. Men jag betraktar sådant spelande som ett oförargligt spelande. Jag delar den här passionen med miljontals människor — säkert också med majoriteten av riksdagens ledamöter. Sådant här kan dock vara inkörsporten till ett spelberoende. Jag tycker att utskottsmajoritetens skrivning är bra. Vi måste vara observanta och se till att överdrifter stävjas. De olyckliga människor som drabbas av speldjävulen bör få all den hjälp som är nödvändig. På den punkten instämmer jag i utskottsmajoritetens skrivning.

Herr talman! Som Filip Fridolfsson sade rör det här betänkandet riksdagens revisorers förslag angående Tipstjänst och dess hantering av pengar till idrottsrörelsen. I reservation 2, som Ivar Franzén och jag har framställt, framhåller vi att gällande lotteritillstånd inte direkt ger Tipstjänst utrymme för ett direkt stöd till svensk idrott. Därigenom kan man missledas att tro att det handlar om en direkt gåva — och då skulle det ju stå i strid med gällande föreskrifter. Rent formalistiskt har, tycker vi, riksdagens revisorer rätt. Men i ett vidare sammanhang menar vi att man självfallet inte direkt kan anföra klander mot att Tipstjänst stöder idrottsrörelsen. Vi instämmer dock i den kritik som riksdagens revisorer riktar mot regeringen för de bidrag som man gett Tipstjänst och för dess rätt att fördela överskotten från vissa tipsveckor på olika ändamål. Regeringen kan inte undgå att få kritik för agerandet i denna fråga. Men jag skall inte ytterligare gå in på den saken. Den motion som Karin Israelsson har väckt är kanske den principiellt sett mest intressanta motionen på detta ämnesområde. Hon tar upp de problem som uppenbarligen ökar alltmer och de bekymmer som är ett resultat av spelberoendet och som kan få en ganska stor omfattning. Karin Israelsson menar — det framgår av hennes motion — att det bör sättas upp vissa etiska regler för spelreklamen. Jag tycker att det är viktigt att Tipstjänst funderar över utformningen av sin reklam och att man tar dessa saker på allvar. Det finns alltså stor anledning att fundera vidare över Karin Israelssons krav. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Filip Fridolfsson sade att bl.a. jag inte hade förstått idrottens inre väsen när det gäller kampen. Men jag har för mig att Pierre de Coubertin, som instiftade de olympiska spelen, har sagt någonting om att det viktiga inte är att segra utan att delta. Jag tror att det ligger en väldigt viktig poäng i det i fråga om idrotten. Det handlar alltså just om att delta. Som typexempel på evenemang där deltagandet spelar en stor roll och segern en mindre roll kan väl anföras tävlingar av typen Tjejmilen. Jag tror att man när man talar om att det finns ett mycket stort värde i idrotten menar något som sträcker sig långt utöver själva segrandet. Idrott är viktig, och samhället skall stödja bra idrott. Tipstjänst är ett företag som drar in pengar till statskassan genom att ordna spel, företrädesvis med anknytning till idrott, både svensk och utländsk. Länge hade den här verksamheten en relativt blygsam omfattning, och på senare år har uppfinningsrikedomen varit betydande, när man har tagit fram nya spelformer. Anknytningen till idrott har medfört att Tipstjänst stöder svensk idrott, av det skälet att man vill tillförsäkra sig spelprodukter, ”spelobjekt”, som man säger, året om. Man har skänkt pengar till stora uppvärmda hallar så att fotboll kan spelas året om. Om det i framtiden skulle bli så att den engelska fotbollen inte kan spelas på vintern vill man gardera sig med att ha spelplaner i Sverige, så att det kan spelas fotboll året om och spelobjekt säkerställas. Detta har riksdagens revisorer protesterat mot, på grund av att det strider mot bestämmelserna, och det är helt riktigt. Det centrala har blivit spelobjekten och inte idrotten som sådan. Det centrala blir att ta fram elitidrotten, eftersom det bara är den som kan bli spelobjekt. Det centrala blir idrottens underhållningsvärde, där bara topprestationer, som många gånger utförs med hjälp av droger, är eftersträvansvärda och därmed spelobjekt i framtiden - en ganska ruggig utveckling. Inom miljöpartiet är vi för en omfattande och mångfaldig bred svensk idrott på amatörbasis. Vi är inte för att Tipstjänst skall få disponera de medel som inflyter från spel och dobbel från spelobjekten och fritt stödja de verksamheter som främjar penningspelet kring just idrotten. Idrott är alldeles för viktig och allvarlig för att skötas av penningmänniskor och marknadsförare. Idrotten har redan förlorat viktiga delar av sin fina grund i svenskt föreningsliv. Det vore synd om allt detta skulle kommersialiseras ännu mer. Därför anser vi i miljöpartiet att frågan om hur svensk idrott skall få medel och vad som skall prioriteras bör avgöras av riksdagen och regeringen. Tipstjänst skall inte ha rätt att stödja idrott — det är inte ett företags uppgift, speciellt inte ett företag som vill ha god försörjning med spelobjekt. Det vore att dra skam över något så fint som svensk breddidrott. Det vore vida bättre att vi ansträngde oss för att avkommersialisera idrotten så mycket som möjligt, genom att ge breddidrotten mycket goda villkor. Underhållningsvärdet måste få en mycket undanskymd roll i svensk idrottspolitik. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 3.
Herr talman! Det är en märklig idrottspolitik som miljöpartiet pläderar för. Det är naturligtvis viktigt att delta, men om man gör tankeexperimentet att segern skulle plockas bort som mål i tävlandet, var hamnar vi då? Tänk er bara ett hundrameterslopp där det inte spelar någon roll vem som kommer först i mål! Det var bara en kort replik till Frick.

Herr talman! All form av rörelse, idrott och annan motion har ett gemensamt: Det är bra för folkhälsan. Ur breddidrotten växer ett intresse som för vissa utövare vidare till elitidrotten. För andra blir motion en nödvändig del av det vardagliga livet och viktigt för det allmänna välbefinnandet. För många ungdomar blir motionsutövande i olika former en nyttig och meningsfull fritidsaktivitet. Det vi diskuterar här i dag är stödet till idrotten från AB Tipstjänst. Möjligheterna till idrottsutövning i olika delar av landet är viktiga för AB Tipstjänsts verksamhet. Utgångspunkten för ärendets behandling är att riksdagens revisorer har granskat AB Tipstjänsts kostnader i form av reklam samt stöd till olika ändamål inom den svenska idrotten. Revisorerna anser att Tipstjänsts direkta stöd inte är förenligt med de föreskrifter som reglerar bolagets verksamhet. I ärendet har väckts sex motioner, i vilka tas upp Tipstjänsts möjligheter till stöd till idrotten med olika frihetsgrader. Miljöpartiet vill i sin motion att stödverksamheten snarast skall upphöra. I de två moderatmotionerna vill man avslå revisorernas förslag, och i en av centermotionerna vill man ha etiska regler för spelreklam. AB Tipstjänst har för sin del framhållit att de kostnader som revisorerna ifrågasatt inte skall betraktas som direkt stöd i betydelsen gåva, utan har en klart kommersiell inriktning. Alla liknande uppgörelser mellan Tipstjänst och idrottsrörelsen är alltid förenade med en motprestation från idrotten.

I två reservationer, från vardera moderaterna och centerpartiet, vill man avslå riksdagens revisorers förslag att den nuvarande formen för stödverksamhet inte får bedrivas. Vad man egentligen vänder sig mot är kritiken mot Tipstjänst, och man lämnar en annan förklaring till de olika posterna i verksamhetsberättelsen. Centern vill i sin reservation dessutom klandra regeringen för att den har gett Tipstjänst rätt att fördela överskotten från vissa tipsveckor. Vpk och miljöpartiet vill i sin reservation värna om breddidrotten, och de är oroliga för att elitidrotten tränger ut breddidrotten. I den sista reservationen vill centerpartiet ha etiska regler för spelreklam och att bidrag ges till Föreningen Spelberoende. Med anledning av reservationerna vill jag säga följande. Majoriteten av utskottet anser att Tipstjänsts verksamhet är beroende av idrottsrörelsen. Man måste därför skapa goda relationer och säkerställa spelmöjligheter. Detta görs bäst genom att Tipstjänst får möjligheter att på olika sätt stödja idrottsverksamheten — ett stöd som inte enbart är kommersiellt utan också är goodwillskapande. Utskottet föreslår därför att regeringen ges i uppdrag att pröva vilka riktlinjer som bör ligga till grund för Tipstjänsts idrottsstödjande verksamhet. Det är dags att införa klara regler för hur stödet från Tipstjänst skall fördelas men också att ge Tipstjänst vida ramar. Regeringen bör också ge en samlad bild av det totala statliga stödet till idrotten. När det gäller frågan om elitidrott kontra breddidrott vill jag säga att breddidrotten är en förutsättning för elitidrotten. Om inte kommunerna, idrottsrörelsen och staten satsade på breddidrotten skulle det inte finnas en återväxt inom elitidrotten. Större satsningar med samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen gör att fler i kommunerna ute i landet får möjlighet att utöva idrott. I fråga om etiska regler råder det inte delade meningar. Det är oroande att vissa människor blir spelberoende, och reklamen för olika spel måste ske med stora krav på etik. Dessutom pågår en kartläggning i ämnet som delegationen för social forskning har tagit initiativet till. Jag vill kommentera Carl Fricks citat. Det viktigaste var inte att delta, utan att kämpa väl, att göra sitt bästa. Till Filip Fridolfsson kan jag säga att vi socialdemokrater inte vill inleda honom i spelberoende, men jag kan inte låta bli att tacka för bidraget till partiet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag är glad att mitt citat av Coubertin korrigerades. Jag var inte riktigt säker på om det skulle vara ”delta” eller ”kämpa väl” — men det är samma sak. Vi har protesterat från miljöpartiets sida därför att det är beklagligt att man så medvetet arbetar för att kommersialisera idrotten, när man uppenbarligen kan tänka sig att Tipstjänst skall vara en organisation som ger medel till idrott. Det är stora belopp som kan komma i rörelse, och det finns en utomordentligt stor risk för att sådant som bara har underhållningsvärde prioriteras och att de enorma prestationerna eftersträvas. Det är fråga om stora prispengar, och då gäller det att nå de här prestationerna. Jag erinrar mig att vi har sett allsköns elände med personer som har drogat sig på olika sätt för att kunna uppnå prestationer. Ett sådant synsätt tror vi kommer att leda till mycket elände för människor som tar sig fram via elitidrotten, vilken har ett speciellt underhållningsvärde som Tipstjänst är intresserat av för att därigenom kunna erbjuda sina kunder spelobjekt. Detta är ett sammelsurium av hur idrott inte borde vara. Idrotten borde vara något som många människor deltar i, där de gärna kan kämpa väl. Men det viktiga är faktiskt inte själva underhållningsvärdet, utan att människor kommer ut och rör på sig och gör en massa bra saker. Miljöpartiet tycker att det är rimligt att praktiskt taget alltsammans skall stödjas via olika samhällsorgan. Då kan man få någon ordning. Men att tänka sig att Tipstjänst, ett statligt företag med kommersiella intressen, skall ha en avgörande inverkan på vad som har underhållningsvärde och styra utvecklingen på idrottens område är egentligen otäckt. Därför vill jag yrka bifall till vår reservation nr 3 och hoppas på ett omtänkande.
Herr talman! Inte för att jag tillhör experterna på idrottsverksamhet, men jag följer med litet i tidningarna. Visst finns det mycket som är fel inom idrotten, men därför behöver man inte blanda ihop det med Tipstjänst och Tipstjänsts bidragsverksamhet till idrotten. Skall vi ha en tipsverksamhet i vårt land, är Tipstjänsts verksamhet och idrottsrörelsen beroende av varandra. Jag tycker inte på något sätt att det är onaturligt att Tipstjänst har möjlighet att ge litet bidrag till den verksamheten. Vi är i stort sett eniga i utskottet, fast vi har olika motiveringar, om att regeringen skall pröva denna fråga och sedan återkomma till riksdagen. Då får vi faktiskt möjlighet att diskutera frågan igen med utgångspunkt i våra olika synsätt. Jag tror att det är mycket bra. Att delta och att kämpa väl är inte samma sak. Att göra sitt bästa, att kämpa, är en helt annan sak än att bara delta. Trots allt har många som i dag deltar i elitidrotten kommit med i idrottsverksamheten redan som små barn och sedan utvecklat sina talanger. Jag tycker att det är en viktig verksamhet. I dag när vi har så många problem med våld och annat tror jag att idrottsrörelsen har mycket stor betydelse. Jag skulle vilja peka på ett av de stöd som Tipstjänst har lämnat, nämligen det till en idrottsprofessur. Jag tror att det är mycket viktigt att fortsätta att forska på detta område och att komma till rätta med en del avarter som man naturligtvis inte skall blunda för finns.

Herr talman! Finansutskottet har i denna fråga följt folkpartiets motion, vilket vi med glädje noterat. Naturligtvis har riksdagens revisorer alldeles rätt, när de påpekat att AB Tipstjänst i fråga om visst stöd direkt till idrottsrörelsen handlat utan riksdagens — och delvis utan regeringens — medgi vande. Företaget behöver därför klara direktiv, vilket utskottet i hemställan nr 2 också begär. Anledningen till att jag begärt ordet är att jag vill understryka vad Jan Erik Wikström och Margareta Fogelberg anfört i ett särskilt yttrande till kulturutskottets yttrande. Där påpekas att det är värdefullt för idrottens många organisationer att inte vara hänvisade till en enda väg då man söker stöd från det offentliga för olika projekt. Får man nej på ett håll, kan man hoppas på att få ja i en annan instans. Denna valfrihet anser vi i folkpartiet är en viktig del av hur en välfärdsstat skall fungera. Med dessa ord tillstyrker jag utskottets hemställan. Precis som Filip Fridolfsson förut sagt, vill jag understryka folkpartiets sympati för Karin Israelssons motion om vikten av att undvika att vissa av våra medborgare blir alltför spelberoende. Utskottets skrivning innehåller dock en klar uppmaning till Tipstjänst att i företagets reklam ta hänsyn härtill, varför inget särskilt yrkande erfordras i denna fråga.

Herr talman! Riksdagens revisorer har som ett led i utövandet av riksdagens kontrollmakt bl.a. till uppgift att kontrollera redovisningar av statens inkomster och utgifter så att riksdagen får korrekta uppgifter i budgethänseende, dvs. ges tillräckligt god överblick över statens inkomster och utgifter. Med andra ord skall riksdagens revisorer å riksdagens vägnar granska hur riksdagens beslut om anslag och riktlinjer följs. All statlig verksamhet kan enligt instruktionen för riksdagens revisorer granskas. Det står uttryckligen i lagens andra paragraf att detta sker på riksdagens vägnar. Det tycker jag är viktigt att understryka. När den statliga sektorn, eller den offentliga sektorn som vi också kallar den, ökat så enormt under de senaste decennierna har denna granskningsuppgift fått en allt större betydelse. Den har inte tidigare ifrågasatts, såvitt jag vet, även om intresset från riksdagen och riksdagens ledamöter är tämligen ljumt. I varje fall tycker jag att kritiker av den offentliga sektorns expansion borde sätta värde på riksdagens revisorers roll i den statliga beslutsprocessen. Därför blev jag utomordentligt förvånad över de här två reservationerna till finansutskottets betänkande. Vi fann i vår granskning av Tipstjänst att det helstatliga bolaget inte följt riksdagens riktlinjer, dvs. man hade utan riksdagens stöd och efter eget gottfinnande börjat lämna direkta bidrag till svensk idrott. Att regeringen dessutom, utan stöd av riksdagsbeslut, givit Tipstjänst rätt att fördela överskotten från vissa tipsveckor till olika idrottsändamål gör inte saken bättre. Utöver själva ställningstagandet av dessa reservanter blir man minst sagt förvånad över det sätt på vilket de uttrycker sig.

Vad menas med att se verksamheten i ett större sammanhang? Vilka större sammanhang är det som tar över riks dagens tidigare beslut och riktlinjer, som ni själva har medverkat till? Anser ni att de nuvarande riktlinjerna och de nuvarande principerna är otidsenliga eller har tjänat ut? Motionera då om det under nästa allmänna motionsperiod! För närvarande gäller riksdagens riktlinjer, och detta har riksdagens revisorer rättat sig efter. Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar att kulturutskottet och finansutskottets majoritet har förstått detta. Det är beklagligt att mina partivänner i finansutskottet, annars så kloka och alerta, har blivit vilseförda, eller vad man nu skall kalla det. Herr talman! Jag vill också säga, med tanke på den eventuella debatt som kan uppstå i sådana här sammanhang, att mitt anförande inte handlar om personer, om handläggare på vårt kansli eller om riksdagens revisorer, som möjligen har blivit litet trampade på tårna. Det är totalt ointressant om Alf Wennerfors som revisor skulle känna sig litet stött. Mitt anförande är en markering — och en mycket viktig markering. Det väsentliga i dag är att hävda den roll som riksdagen har givit riksdagens revisorer i statsmakternas beslutsprocess, nämligen rollen som granskningsoch kontrollorgan. Därför ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vet inte om riksdagens revisorer har utsett Alf Wennerfors att tala i den här frågan. Han är ju också vice ordförande, så han har givetvis rätt till det. Men det blir mera pikant om det är partikamrater som debatterar — det är helt klart. Alf Wennerfors närmast dramatiska utspel om riksdagens revisorers position och kompetens känner jag väl till. Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv, ca 40 år, varit småföretagsknegare, och jag har haft med revisorer att göra under denna långa tid. Det är ett utomordentligt viktigt skrå i företagsamheten och i politiskt hänseende. Men revisorerna är ju inte en helig grupp utan fläck och skrynka, utan de kan också göra ett misstag. Och vi tycker att när Tipstjänst förklarar att man här har gjort en bokföringsteknisk miss och att det är fråga om marknadsföringskostnader som skall föras till kostnadssidan, skulle revisorerna ha sagt: ”Aha, är det på det sättet, då skall vi inte skriva något på den här punkten.” Det är så vi har sett detta, och det är inget utfall mot riksdagens revisorer. Jag har själv tillhört den förnäma gruppen, och jag skulle aldrig komma på tanken att tala illa om riksdagens revisorer. Men fel kan de göra.
Herr talman! För det första vill jag säga till min partivän att det här utspelet inte på något sätt är dramatiskt. De som har skapat dramatik i detta sammanhang är reservanterna i finansutskottet. Det är en mycket märklig dramatik. För det andra är revisorerna inte alls något heligt skrå — det vill jag verkligen instämma i. Vi har bara följt de riktlinjer som Filip Fridolfsson och många andra har medverkat till. För det tredje: Det här är ingen liten bokföringsmässig miss; då skulle inte riksdagens revisorer ha skrivit en hel rapport om detta, skickat den till riks dagens fina finansutskott och bett riksdagen uttala sig i frågan — inte på långa vägar. Det är mycket allvarligare än så. Jag skall nöja mig med att säga detta och i övrigt hänvisa till mitt första anförande.
Herr talman! Det är en bokföringsmiss. När herrarna från Tipstjänst besökte oss i utskottet uttryckte de sig så, att här förelåg tyvärr ett bokföringsschabbel. Man hade inte fört detta direkt på kostnader, utan man hade tagit det från vinsten. Då höga vederbörande inom ett stort statligt bolag är så generösa och öppenhjärtiga att de öppet erkänner att de här har gjort fel i bokföringstekniskt hänseende, då skall man hålla dem räkning för det. Och jag tycker att riksdagens revisorer skulle ha gjort likadant. Denna uppgift som vi fick i utskottet — att direktörerna i Tipstjänst förklarade att det var en bokföringsmiss — hade också revisorerna fått vetskap om. Man kan alltid informera revisorer, även på det höga plan som riksdagens revisorer befinner sig på, och säga att så här ligger det till, och det bör då respekteras. Det är inget dramatiskt utspel från reservanternas sida, även om jag gillar dramatik, utan vår ståndpunkt är sakligt väl grundad. Om hela riksdagen vore samlad här, tror jag att vi skulle få majoritet för vår reservation.
Herr talman! Jag måste tydligen göra ett inlägg till. Riksdagens revisorer har självfallet lyssnat på Tipstjänst. Jag kan inte påminna mig att man betraktade detta som bara något vardagligt schabbel eller någon bokföringsmiss, men det är möjligt att man kan ha uttryckt sig så. Oavsett det, bästa kollega i riksdagen, vill jag säga att när det är fråga om gåvoverksamhet som, såvitt jag kan förstå, är rätt genomtänkt och som går stick i stäv mot riksdagens beslut och riktlinjer, då är det väl tillräckligt allvarligt för att riksdagens kontrollmakt, riksdagens revisorer, skall anmärka på detta. Det vill jag hävda, även om jag skall behöva stå här och säga det i flera olika repliker. Men jag tycker att nu kan det faktiskt vara nog.

Herr talman! Jag har varit ordförande i den avdelning i revisionen som har handlagt det här ärendet. Riksdagens revisorer har haft uppgiften att granska statlig verksamhet och statligt finansierad verksamhet. Men det var bara häromåret som riksdagen sade att man också skall få gå in och titta på bolagen. Det här är det första ärende där vi har gått in i ett bolag och tittat på verksamheten. I fjol sade en enig riksdag, efter ett betänkande från finansutskottet, att revisionen skall ägnas åt generella och principiella problem. När det gäller det här ärendet gick vi alltså in och granskade Tipstjänst. Vi noterade att det i bolagets bokslut sades att det här gällde kommersiell verksamhet — reklamverksamhet. Detta var gåvoverksamhet, och vi noterade att det inte fanns något underlag för gåvoverksamhet i något beslut. Då säger Tipstjänst att vi i så fall kan ändra beteckningen. Men Tipstjänst sade också en annan sak — rätt offensivt i massmedia: Vad har riksdagens revisorer med Tipstjänst att göra? Jag menade att det ju var första gången vi gjorde en sådan granskning, och statliga bolag kanske lever i den tron att riksdagens revisorer inte har med deras verksamhet att göra, utan bolagen skall sköta sig själva. Jag tyckte att det då var riktigt att riksdagens revisorer visade att vi har den rätten att gå in och granska, för den har vi fått av riksdagen. Och det är inte bolagen utan riksdagens revisorer som avgör om vi skall granska. Sedan är frågan generell och principiell. Vi har tittat på ett bolag, och det är klart att frågan är principiell — och vad vi säger här har naturligtvis generell giltighet. Jag skulle förmoda att LKAB tycker att vad sjutton — leverera in pengar till staten? Det är naturligtvis mycket roligare att få vara sponsor och betala det mesta av vinsten — eller helst hela vinsten — till saker som man får allmän goodwill för, opera och vad det nu kan vara. Men vi har sagt att så vill vi inte att företagen skall göra, utan de skall leverera in vinsten. Jag tillhör för egen del ett parti som har sagt, när det gäller idrottsprogrammet, att alla pengar från tipsverksamheten skall gå till idrotten. Och det är okej, men de levereras in till staten och sedan skickas de tillbaka. Man kan i och för sig tycka att alla statliga bolag kan få skicka hur mycket pengar de vill till idrott som de anser vara bra. Men då skall riksdagen ha sagt det. Skulle man också tycka att Tipstjänsts styrelse är ett väldigt fint organ för att fördela merparten av pengarna till idrott — inte kommersiellt utan därför att det är bra att stödja idrott — så kan man göra det om riksdagen fattar ett sådant beslut. Och hade riksdagen fattat ett sådant beslut, skulle naturligtvis revisorerna inte ha sagt att riksdagens beslut var fel. Men det fanns ju inget sådant beslut. Sedan en liten tanke i marginalen: Man skulle kunna välja den linjen att Tipstjänsts styrelse skall fördela de här pengarna — och inte leverera in dem till staten, som då på något sätt delade ut dem. Men det innebär naturligtvis att Tipstjänsts styrelse måste väljas inte bara bland folk som är kompetenta att leda ett företag utan bland folk som också fungerar som något slags motsvarighet till kulturråd på idrottsområdet. Det fundamentala är att riksdagen i så fall bör fatta beslut om vilken linje man skall välja. Detta är principiellt viktigt. Det man säger här har alltså giltighet för samtliga statliga bolag som ägnar sig åt sådant som inte ligger inom deras verksamhetsområde utan är att betrakta som gåvoverksamhet, något som Tipstjänst självt sade att man gjorde. Man försökte visserligen ändra i efterhand, men det gills alltså inte.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
Vi som har re serverat oss på den här punkten tror på Tipstjänsts klara deklaration att det inte rör sig om gåvoverksamhet utan att detta har en kommersiell innebörd. Då bär reservationen, vad ni än säger och vilka uppgifter ni än drar fram. Jag vet vilken uppgift riksdagens revisorer har. Det känner jag mycket väl till. Vi diskuterar här en liten detalj i riksdagens revisorers omfattande verksamhet. Vi tycker att man skulle kunna acceptera detta resonemang. Och så blir det ett sådant här ståhej! Jag tycker nu att jag har ännu mer rätt än när jag började, herr talman.

Herr talman! Jag vill ta upp tre saker. För det första: Varken som privatperson eller som revisor i riksdagen tycker jag att 26 miljoner är en struntsumma. För det andra: När vi arbetade med revisionen var det inget tal om idrott. Frågan, om idrott är bra eller inte, hörde inte dit utan frågan var om reglerna skall gälla eller inte. Situationen hade varit densamma oavsett om pengarna använts till ett konstverk eller till utlandsverksamhet. Det gällde alltså principen. För det tredje: Var detta en gåva eller en kommersiell verksamhet? Jag har litet svårt att se att en idrottsprofessur kan betecknas som kommersiell verksamhet för Tipstjänst. Det var riktigt att det bokfördes som gåva. Det ligger en viss logik i det. Kommersiell verksamhet är det om man sätter upp reklamtavlor och hjälper till att bygga lokaler för fotbollsverksamhet etc. En idrottsprofessur har jag dock mycket svårt att se som kommersiell v””ksamhet. Jag tycker att det var helt logiskt att Tipstjänsts styrelse och revisorer hade bokfört det på två olika poster. Att man sedan på PR-avdelningen ville ändra på detta för att hindra oss att gå in, tycker jag var en ynklig fint från bolagets sida. Bolagets grundinställning är mycket klar: Man tycker inte att riksdagens revisorer har med detta att göra. Den attityden gjorde att vi ansåg det helt nödvändigt att fullfölja granskningen. Annars blir följden att när ett statligt bolag inte vill granskas skall det inte granskas.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande nr 5 om det statliga betalningssystemet finns en gemensam borgerlig reservation fogad. I den påpekas att staten måste medverka till att skapa rationella, billiga och bekväma betalningsrutiner i samhällets tjänst. En väsentlig förutsättning för detta är att fri konkurrens skapas mellan olika institutioner och betalningsformer. Det finns såväl formella som praktiska hinder för en sådan konkurrens, och de måste enligt vår uppfattning undanröjas snarast möjligt. Genom att staten för sina betalningar i huvudsak anlitar postgirot, saknas i dag förutsättningar att låta olika betalningsrutiner konkurrera med varandra på lika villkor. Vi reservanter ser det därför som angeläget att privatpersoner och näringsliv får tillgång till snabba och smidiga betalningsformer. Både posten och bankväsendet har under senare år utvecklat sin service. Som exempel kan nämnas att bankerna gett privatpersoner möjlighet att till ett räntebärande konto knyta en lång rad tjänster för betalningsförmedling, t.ex. privatgiro eller sparbanksgiro, kort för automatiska uttag eller betalning vid inköp. Denna övergång till rationella betalningsformer hämmas av att staten håller fast vid sina otidsenliga rutiner. Detta är så mycket mera allvarligt som staten gör stora förluster från kassahållningssynpunkt. Det kan ta ända upp till fyra bankdagar innan en betalning från ett företag eller en privat person till en statlig myndighet når sin slutstation — som i regel är statsverkets checkräkning i riksbanken — och därmed kan reducera statens upplåningsbehov och de räntekostnader som det medför. Beräkningar som utförts på basis av uppgifter i den statliga utredningen Rationellare girohantering, tyder på att statsverkets korta upplåning skulle kunna minskas med inemot 5 miljarder kronor per år, om betalningarna till statliga mottagare fick gå direkt till riksbanken utan omvägen över postgirot. Räntekostnaderna för statsskulden skulle kunna minska med nästan en halv miljard kronor per år. — Det är inte så dåligt. Enligt vår mening bör statens betalningssystem fungera så kostnadseffektivt och praktiskt som möjligt. Förutsättningen är en fri konkurrens mellan olika institut och betalningsformer. Postverket och bankerna skulle då kunna åläggas att inleverera inkommande likvider direkt till myndigheternas konto iriksbanken. Utbetalningar kan på motsvarande sätt ske genom att erforderligt belopp dras direkt på detta konto på utbetalningsdagen. Det skulle spara staten avsevärda belopp, samtidigt som alla inblandade — myndigheter, företag och enskilda — får tillfälle att fritt välja postgiro eller bankgiro, vilket man tycker är mest praktiskt, för sina betalningar. Postverkets behov av intäkter för att upprätthålla en s.k. rikstäckande verksamhet — det har använts som argument av majoriteten — är, enligt oss reservanter, inget hållbart motiv för att bevara dessa orationella betalnings rutiner. Statens betalningssystem skall vara så kostnadseffektivt och serviceinriktat som de rent tekniska förutsättningarna medger. Däremot är naturligtvis finansieringen av postverksamheten i glesbygd en viktig fråga, men den skall lösas i ett annat sammanhang och inte den här vägen. Under senare år har det blivit möjligt att vid viss skatteuppbörd göra inbetalningar via bankgiro. Det gäller källskatt och arbetsgivaravgift. Även riksförsäkringsverkets utbetalningar av barnbidrag, sjukpenning, pensioner, osv. kan ske genom insättning direkt på bankkonto. Det tycker mottagarna är bra — flertalet av dem väljer denna möjlighet. Men på andra, ofta helt närliggande områden finns inte denna valfrihet. Exempelvis när det gäller moms och punktskatter kan man inte agera på det sättet. Det tycker vi är inkonsekvent, när man kan göra det med källskatt och arbetsgivaravgift. Detta kan dessutom ge dem fördelar ur räntesynpunkt, eftersom inbetalningarna då kan göras på förfallodagen direkt från bankkonto i stället för minst dagen före, vilket nu krävs när man måste överföra från ett checkkonto eller någon annan typ av konto till postgirot. Vi anser också att återbetalning av skatt skall kunna gå direkt till ett bankkonto liksom återbetalning av moms och punktskatter. Men den största betydelsen skulle förändringen få vid återbäring av inkomstskatt som kommer att ske i början av december. Då utskickas betalningsavier för överskjutande skatt som numera kan lösas in på både bankkontor och postkontor. Men enligt vår uppfattning är utsändning via postgiro en onödig omgång, som leder till extra kostnader för statsverket och ränteförluster för dem som tar emot den överskjutande skatten. Större delen av de medel som skatteväsendet i dag betalar till postverket för denna hantering kunde då sparas in genom att man övergick till en kontorutin som innebär att medlen skickas direkt över till mottagarens bankkonto. Ett annat skäl som är viktigt i detta sammanhang är säkerhetsskäl. Det har understrukits av brottsförebyggande rådet att detta vore en effektiv väg att lösa en del av säkerhetsproblemen i samband med utbetalning av överskjutande skatt. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag tycker att vi har mött en viss förståelse i utskottet för våra synpunkter. Vi noterar också att utvecklingen onekligen går åt rätt håll, dvs. åt det håll som vi önskar. Nu väntar vi bara på att de kvarvarande oregelbundheter som vi har påtalat när det gäller den fria konkurrensen mellan olika betalningssystem skall bli undanröjda. Först därefter kommer vi reservanter att känna oss nöjda. Vi hoppas att detta skall ske redan till nästa år, så att Lisbet Calner skall slippa föra en sådan här debatt en gång till.

Herr talman! Det statliga betalningssystemet har diskuterats under många år. Har man då bara pratat, eller har det hänt någonting? Jo visst, det har hänt en hel del. Men när jag läser de tre motioner som har föranlett finansutskottets betänkande nr 5, verkar det inte som om man har hängt med i svängarna. I den ena moderatmotionen talar man om statens otidsenliga rutiner och att postverket bevarar orationella betalningsrutiner. Sedan hänvisar man till en utredning från 1979 — ”otidsenligt” var ordet. I den andra moderatmotionen begär motionärerna att inbetalning av skatter och avgifter skall kunna ske på bankkontor och postanstalter eller genom girering av medel innestående på bank eller postgiro. Men kära hjärtanes, hur tror motionärerna att det går till i dag månntro? I folkpartimotionen påstår motionärerna att medborgarna måste göra sina inbetalningar på posten en dag i förväg för att beloppet skall anlända inom föreskriven tid. Men kära hjärtanes, man kan fråga sig om motionärerna aldrig har besökt ett postkontor — ja, det heter ”postkontor”, inte ”postanstalt” som är en otidsenlig benämning — den sista vardagen i månaden som ofta är sista förfallodagen för många räkningar. Då är det väldigt mycket folk på posten och dessa människor betalar sina räkningar i rätt tid. Att påstå någonting annat vore inte korrekt. Utskottet anser att ett grundläggande krav är att betalningar till och från staten skall ske på ett för allmänheten och näringslivet rationellt sätt, att betalningssystemet skall vara kostnadseffektivt, passa statens redovisningssystem och tillgodose statens informationsbehov samt att betalningssystemet från kassahållningssynpunkt skall minimera behovet att upplåning. Där är vi överens, Rune Rydén. På riksrevisionsverket arbetar man fortlöpande med dessa frågor. Jag får kanske erinra Rune Rydén om att det i ändamålsparagrafen i den nya riksbankslagen står att riksbanken skall främja betalningssystemens funktion — således ännu en granskning för att det hela skall fungera bra. Det system som riksrevisionsverket och postgirot tillsammans har arbetat fram heter Cassa Nova, vilket kan översättas med ”nya kassan”, som är ett uttryck för statens nya system för de statliga betalningarna. Riksrevisionsverkets projektledare säger t.o.m. i en tidningsintervju att postgirot har gjort ett strongt jobb — så det är inte bara kritik från det hållet. När finansutskottets ledamöter härförleden gjorde ett studiebesök på posten fick vi en inblick i och information om Cash Management för staten, eller statens likviditetshantering, om man föredrar att uttrycka det så. Incitament till bättre kassahållning har byggts in i systemet, vilket också ger staten bättre grepp om ekonomin, större kontroll över penningflödet och bättre möjligheter till att göra betalningsprognoser. Har Rune Rydén inte hört talas om Cassa Nova? Syftet är att det skall bli en effektivare, säkrare och mer ekonomisk penninghantering. Det talas ofta om postgirots gynnade ställning, men postgirot är ju statens betalningsinstitut. Då är det inte så konstigt att vi använder oss av postgirots tjänster, särskilt med tanke på att det ingår i ett större sammanhang — precis som Rune Rydén också var inne på. Jag tänker främst på att en väsentlig del av postens rörelseintäkter kommer just från betalningsförmedlingen, som helt enkelt är en förutsättning för att postverket skall kunna upprätthålla nuvarande servicenivå. Om vissa lönsamma delar av postens betalningssystem skulle tas om hand av någon annan, måste detta helt naturligt få vissa effekter på den övriga verksamheten. Jag tänker då främst på de små postkontoren ute i våra bygder, på lantbrevbärarna och deras möjligheter att ge service på olika sätt. Vid läsning av protokoll från tidigare behandling av denna fråga har det uttryckts förvåning över centerns åsikter. Herr talman! Jag sällar mig till den förvånade skaran. Att staten använder sig av postgirot är ju även förenat med vissa villkor, som vid en förändring av betalningsrutinerna också måste ändras. Reservanterna folkpartiet, centern och moderaterna bryr sig inte om servicen på landsbygden. De säger bara att den får klaras på annat sätt. De har inte några förslag till lösningar att komma med. Men nu är det ändå så vist ordnat att det finns en utredning, postoch teleutredningen, som har till uppgift att se över postens och televerkets roll i regionalpolitiskt hänseende. I regeringskansliet pågår också en översyn av mål och styrinstrument för postens verksamhet. Av den anledningen uttalar utskottets majoritet att den förutsätter att riksrevisionsverkets synpunkter på förändringar, förbättringar och konsekvenser av dessa belyses i detta sammanhang. Sedan vill jag kommentera det som Rune Rydén sade om skatter och skattegiro. Jag har här bankernas broschyr om skattegiro och under rubriken Punktskatter står att läsa att det finns ett tjugotal olika indirekta skatter och avgifter, som bankerna kan stå till tjänst med att förmedla om man bara skickar in inbetalningskortet fyra dagar i förväg. Vidare står det att — lyssna nu, Rune Rydén — betalningen utförs på förfallodagen och samma dag belastas bankkontot. Det är vad bankerna själva säger. Rune Rydén säger någonting annat. Herr talman! När det gäller återbetalningskorten har vi i utskottsmajoriteten tidigare skrivit att vi mycket väl kan tänka oss att medlen sätts in på konton — det kan vara rationellt och bra — men att det nu, när det ändå pågår ett arbete, inte finns någon anledning att bryta ut en detalj. I avvaktan på resultatet anser utskottets majoritet att man inte skall ändra på nuvarande verksamhet.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

Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen. Jag tycker att den är bra. Jag skall ge Lisbet Calner rätt i att det onekligen har hänt en hel del på detta område, men inte tillräckligt mycket, enligt vår uppfattning. Lisbet Calner som — om man får använda det uttrycket — själv är i branschen tänker sig att utvecklingen har gått ännu snabbare än vad den i verkligheten har gjort. Det är riktigt att utredningen från 1979 påtalade en lång rad problem, men de problemen är inte till fullo lösta. Det är därför vi påtalar dem än en gång. Vi reservanter vill uppnå en fullständig konkurrensneutralitet mellan olika betalningsförmedlare till och från staten, och dit har vi ännu inte nått. IT och för sig förstår jag att Lisbet Calner gärna vill att man skall använda inte postanstalter men väl postkontor. Det räcker inte med det, tycker vi reservanter. Man skall ha samma möjligheter med inte bara bankkontor utan jämväl bankkonton och de olika gireringssätten, både postgiro och bankgiro. Och detta skall man kunna göra på förfallodagen. Så kan man inte göra ännu. Som Lisbet Calner mycket riktigt läste ur Bankgirocentralens broschyr så kommer det att dras på förfallodagen om man skickar in betalningsuppdraget fyra dagar innan — men man måste agera några dagar i förväg. Det är klart att vissa kanske har den framförhållningen, men alla har inte det. Jag kan förstå att Lisbet Calner, när hon talar om att vi skall sköta dessa rutiner på ett speciellt sätt, sitter kvar i det gamla tänkandet, att man går till postkontoret och sköter sina affärer. Jag tycker att vi skall tala om det som kommer att ske i framtiden. Då vill man göra det som är mest praktiskt och effektivt, nämligen att låta olika gireringsrutiner klara av det hela. Postgirot är förvisso statens betalningsförmedlare. Vad vi vill är att staten inte enbart skall ha postgirot som betalningsförmedlare utan också andra. Det har man inte i tillräcklig omfattning i dag. Vi vill att man upphandlar vem som skall vara betalningsförmedlare för de olika tjänsterna. Först då får vi ju en riktigt konkurrens och en möjlighet att se vem som billigast, bäst och effektivast för både kunderna och staten sköter om dessa rutiner.
Herr talman! Detta var i stort sett en upprepning av det anförande som Rune Rydén redan har hållit, så jag tänker bara göra en kort replik. Att man skickar in inbetalningskorten fyra dagar i förväg för att banken skall ha möjlighet att jobba effektivt är en sak, men det intressanta är ändå när ens konto krediteras, och det är på förfallodagen. Det är skillnad på att vända papper och att dra pengar från konton!
Herr talman! Låt mig då ställa denna sista fråga: Tycker Lisbet Calner att det är rimligt att t.ex. moms och punktskatter skall undantas från detta rationella system, som man kan använda när det gäller andra skatter och andra betalningsrutiner? Den inkongruens som fortfarande finns i den statliga betalningsförmedlingen tycker jag är inkonsekvent.
Herr talman! Jag skall bara be att få överlämna bankens broschyr till Rune Rydén, så kan han läsa innantill vad jag redan har svarat om punktskatter.

Herr talman! Först vill jag hälsa Sverre Palm välkommen till den förnämliga första raden i riksdagen, en befordran som han har gjort sig väl förtjänt av. Sedan har vi ett ärende om företagsbeskattning. Det är ett stort ämne som kommer att behandlas även i fortsättningen. I moderata samlingspartiet har vi länge hävdat att det behövs en reformering av företagsbeskattningen. Nu är en sådan i gång, och därför behöver man inte detaljerat gå in på varje ärende. Vid sidan av vårt krav på att det behövs en företagsbeskattning som främjar entreprenörskap och även nyföretagande vänder vi oss mot den fortsatta dubbla vinstbeskattningen. Reservation 1 bygger på vår partimotion. Härmed yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen. Jag vill särskilt understryka att man beträffande dubbelbeskattningen bör observera att flertalet länder har beslutat att avskaffa denna. Sverige bör därför med hänsyn till den ökade internationaliseringen välja samma väg. Sedan kommer en del smärre reservationer. Jag yrkar bifall till reservation 4, som gäller särregeln om minst 400 timmars arbetsinsats för äkta makar när det gäller medhjälpande make i familjeföretag. Här kvarstår sambeskattningen, vilket vi tycker är inkonsekvent från rättviseoch jämlikhetssynpunkt. Det borde vara lätt för alla jämlikhetsivrare och rättviseivrare i riksdagen att biträda reservationen. När det gäller reservation 5 anser vi att man bör ta bort gränserna beträffande minderårig och låta lön till barn i familjeföretag utgå fr.o.m. 15 årsåldern, varvid barnet självt får skatta för lönen. Jag yrkar bifall även till denna reservation. När det gäller fåmansföretag har vi vissa reservationer. Vi vänder oss mot de särregler som drabbar småföretag. Jag yrkar bifall till dessa reservationer, dvs. reservationerna 6 och 7. Ibland har vi också fått med oss våra borgerliga kolleger. Sedan har vi en litet mindre fråga som sedd ur evighetens synvinkel, sub specie aeternitatis, kan synas för liten att tas upp. Det gäller fåmansföretagsledares bilförmån. Här finns det nämligen särskilda regler beträffande bilar av en årsmodell som är sex år gammal eller äldre. Vi tycker att den föreliggande diskrimineringen bör avskaffas och begär därför förslag om detta. Jag yrkar bifall till reservation 8. I reservation 9 tas det upp ett litet mindre problem, nämligen att det bör tas större hänsyn till den privata körningens faktiska omfattning och att schablonbeloppet för lätta lastbilar bör sänkas med möjlighet till ytterligare jämkning för tunga lastbilar. Det bör alltså riksdagen ge regeringen till känna. Jag yrkar bifall även till denna reservation liksom till reservation 10, som återspeglar en av de många inkonsekvenser som näringslivet drabbas av, nämligen detta att man inte får använda investeringsfonder för den inre miljön men väl för den yttre miljön. Denna inkonsekvens bör ju elimineras. Så har vi frågan om tidpunkten för inbetalning på allmänt investeringskonto. Här särbehandlas ju handelsbolag, som måste göra inbetalning av skatten senast den 31 mars taxeringsåret. Även detta bör ändras till företagens fördel. Vidare har vi reservation 12 om egenföretagares pensionering. Även här finns det en del underligheter. Från rättviseoch likformighetssynpunkt, kan man också i detta fall begära en ändring. Därför har vi begärt att riksdagen hos regeringen skall be om förslag i denna fråga, så att inkonsekvensen elimineras. Jag yrkar bifall till reservationen. När det gäller kompanjonsförsäkringar, reservation 13, anser vi att en utredning bör göras beträffande frågan om införande av en avdragsrätt. Jag yrkar bifall till reservationen. Reservation 14 gäller tjänstepension. Enligt reservationen bör man vidta åtgärder, så att alternativregeln bättre överensstämmer med kostnaderna för pensionsförmåner enligt allmän pensionsplan. Denna reservation är moderaterna ensamma om, varför jag alldeles särskilt yrkar bifall till den reservationen. Reservation 18 gäller föräldrapenningen. Här vill vi ha en justering beträffande det förhållandet, att om den sammanlagda inkomsten överstiger den s.k. brytpunkten, inträder en begränsning av underskottets skattemässiga värde. Vi önskar ett förslag som går ut på en positiv ändring. Jag yrkar bifall till reservationen. Reservation 20 gäller förlust genom borgensförbindelse. Borgensförbindelser som har direkt anknytning till det egna företaget borde ju vara avdragsgilla för ägaren. Jag yrkar bifall till reservationen, som moderaterna är ensamma om. Reservation 21, som gäller kapitalförlust vid konkurs, är moderaterna också ensamma om. Vi anser att frågan åtminstone bör utredas, och vi önskar också förslag om rätt till avdrag vid kapitalförlust. Debiteringen av preliminär B-skatt är ju litet underlig. För närvarande debiteras ju alla som drabbas av B-skatt av alldeles för höga belopp. Därför anser vi det motiverat att den preliminära B-skatten motsvarar den slutliga skatten enligt föregående års taxering. Det kan ju vara lätt att ändra på detta. I annat fall kan en företagare alltid gå in och begära jämkning under årets lopp. Denna möjlighet finns ju. Jag yrkar bifall till reservationen. Även rennäringen utsätts ju för beskattning, och här behövs också en övergripande förändring, så att reglerna blir bättre anpassade till rennäringens speciella förutsättningar. Jag yrkar bifall till reservation 24. Även samebyarna har kommit med. Dessa är oinskränkt skattskyldiga och saknar därför möjlighet till skattefria reserveringar. Detta bör naturligtvis ändras, så att samebyarna jämställs med ekonomiska föreningar. De påminner ju i olika avseenden om dessa. Jag yrkar bifall till reservation 25. Vi anser att odlare av päron och äpplen bör ha möjlighet att utnyttja investeringsreserv i inkomstutjämnande syfte. Yrkesfiskare har nämligen denna rätt. Med hänsyn till de friare regler som nu gäller är det så mycket viktigare att en sådan här möjlighet ges yrkesfruktodlare när det gäller dessa två frukter. Jag yrkar bifall till reservation 26. Sedan har vi ett särskilt yttrande, och det är rätt intressant. Det gäller pälsdjursnäringen. Här vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att det ibland lönar sig för olika intresseorganisationer att komma in med särskilda skrivelser till riksdagen och dess utskott.

Vi har fått utskottet att gå med på detta, vilket är mycket positivt. Vi ville att man skulle gå längre och även inbegripa pälsdjursuppfödare som bedriver verksamheten i bolagsform. Men det gick inte, vilket är litet dystert, eftersom flertalet har valt denna företagsform.

Det är inte bara därför att det är fråga om pälsdjur som vi i detta fall har strukit denna organisation medhårs, utan det kan man göra även i andra fall. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla motioner och reservationer jag har nämnt och även till dem jag har glömt.

Herr talman! Det är ingen överdrift att påstå att skattefrågorna dessa dagar står i förgrunden. I går tillkännagavs huvudlinjerna i den skattereform som signerats av folkpartiet och socialdemokraterna och som till stora delar — i vart fall vad gäller skattesänkningarna — stöds av centern. Det betänkande som vi nu debatterar behandlar ett trettiotal motioner från den allmänna motionstiden, vilka huvudsakligen berör skattevillkoren för mindre och medelstora företag, samt egenoch fåmansföretagare. Dagens debatt om företagsbeskattningen kan sägas komma litet på mellanhand. Avsikten är ju att den fortsatta reformeringen av skattesystemet, för vilken huvudlinjerna presenterades i går, också skall omfatta en i grunden genomgripande översyn av företagsbeskattningen. Det förefaller därför mindre meningsfullt att i dag rycka loss olika frågor ur en sådan mera systematisk översyn. Jag skall därför begränsa mig till de principiella frågor och beslut som enligt folkpartiets mening hör hemma i en kommande totalöversyn, samt vissa frågor som omedelbart borde kunna rättas till. Eftersom motionerna handlar om de mindre företagens beskattning skall jag också koncentrera mig till dessa. Inte minst bidrar den oro som jag personligen känner för att dessa företag även fortsättningsvis — alltså även efter reformeringen av skattesystemet — skall komma att missgynnas, till att jag väljer att ta upp de skatteproblem som berör just dessa företag. Småföretagen har under mycket lång tid medvetet missgynnats av den svenska skattelagstiftningen. Jag säger ”medvetet” därför att socialdemokraterna känt till detta förhållande, men lika fullt energiskt värjt sig mot tanken att göra någonting åt det. Jag vet inte hur många gånger jag från denna talarstol har påpekat orättvisorna, men talat för döva öron. Viljan har helt enkelt inte funnits. Detta är med tanke på de mindre företagens betydelse ganska märkligt. Den tidigare socialdemokratiska attityden måste förändras radikalt när arbetet med företagsbeskattningen tar sin början på allvar. Vikten härav illustreras bäst av några siffror. Småföretagen, definierade som företag med upp till 200 anställda, sysselsätter 1,3 miljoner anställda. Detta är 60 96 av alla sysselsatta i privata företag. Drygt hälften av alla dessa jobbar i företag med högst 20 anställda. Det rör sig här om ca 352 000 privata företag, jordbruk och skogsbruk undantagna. Av dessa har 99 Yo färre än 200 anställda. Inte mindre än 96 96 av företagen har färre än 20 anställda. Dessa företag utgör alltså en för Sveriges ekonomi mycket betydelsefull del av näringslivet. Herr talman! Jag har velat ta fram dessa siffror för att belysa just detta förhållande. För allas bästa är det bara att hoppas att även socialdemokraterna inser detta när arbetet med reformeringen av företagsbeskattningen tar vid på allvar. Det måste då vara slut med att betrakta familjer där alla familjemedlemmar tar aktiv del i företagets skötsel som potentiella skattefuskare. Den s.k. fåmansföretagslagstiftningen måste befrias från den anda av misstro och misstänkliggörande som den präglas av. Särreglerna om medhjälpande maka — det handlar oftast om en maka — kan betraktas som en ren könsdiskriminering. Det är uppenbart obilligt att sambeskatta insatser understigande 400 timmars årsarbetstid. Det förhindrar t.o.m. en blygsam uppbyggnad av ett socialt skydd för kvinnorna, och det formligen uppmanar till lagbrott i stället för att förhindra detta. Denna lagstiftning hör enligt folkpartiets mening inte hemma i ett land med den syn i könsrollsfrågan som vi är stolta över i Sverige. Det gör inte heller den åldersgräns på 16 år som gäller för barn verksamma i det egna företaget. Någon sådan gräns utöver vad som motiveras av arbetsskyddsskäl bör inte finnas i skattelagstiftningen. Från folkpartiets sida protesterade vi när den s.k. arbetsmiljöavgiften nyligen infördes. Att dra in de medel eller delar av de medel som företagen avsatt i budget för arbetsmiljöförbättrande åtgärder är enligt vår mening en helt felaktig åtgärd. Denna fondering av medel kan inte ses som annat än ett uttryck för att man lågt prioriterar åtgärder för att nedbringa sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Annars borde man ju se till att sådana åtgärder sattes in med omedelbar verkan, och inte lägga pengarna på hög för användning senare. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara att genomföra ett generellt frisläppande av de allmänna investeringsfonderna. Att en företagare skall få teckna pensionsförsäkringar på samma villkor som andra skattebetalare borde vara en rén självklarhet. Likväl är inte detta fallet. Det skulle vara tacknämligt om skatteutskottets värderade ordförande ville ge en något så när plausibel förklaring till varför inte detta från lagstiftningssynpunkt banala förhållande har kunnat rättas till ännu. Gör oss den tjänsten, Lars Hedfors, att förklara varför denna orättvisa och diskriminering mot vissa företagare skall kvarstå år efter år. Den lagstiftningsmassa som reglerar verksamheten för en svensk småföretagare är ganska massiv. Ja, den är så omfattande att jag tvivlar på att det för en enskild människa ens är möjligt att behärska den totalt. Den arbetsrättsliga delen av lagstiftningen är också omfattande. Det är således lätt att omedvetet och oavsiktligt begå fel och därmed bli utsatt för skadeståndsanspråk. Uppgifter tyder på att så många som vart tionde företag har hamnat i denna situation. Här finns dock ett betydande mörkertal som inte kommer fram. De flesta väljer nämligen i en sådan situation att göra upp och betala skadestånd utan process. Beroende på att arbetsrättsliga skadestånd inte är avdragsgill omkostnad i rörelsen blir en sådan sanktion mycket hård. Den drabbar också olika beroende på företagsform. Efter skatt och arbetsgivaravgifter når ett relativt överkomligt skadestånd oanade höjder. Det torde vara en klen tröst för de drabbade att pensionen ökar till följd av denna hantering, och att de möjligen kan få en bättre sjukförsäkring. Detta kan dock rimligen inte vara meningen med lagstiftningen. Herr talman! Jag har i detta anförande endast tagit upp sådana skevheter i skattelagstiftningen för mindre företag som egentligen endast kräver litet god vilja för att en rättvis skattelagstiftning för småföretagarna skall kunna åstadkommas. Jag hoppas detta skall vara ett memento för det framtida arbetet på området. Vad gäller det övergripande arbetet på företagsbeskattningens område, vilket jag inledningsvis berörde, hänvisar jag till det särskilda yttrande om en reformerad företagsbeskattning som vi folkpartister fogat till betänkandet. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till alla reservationer undertecknade av oss folkpartister.

Herr talman! De senaste veckorna har en intensiv skattedebatt förts i landet. Den kommer säkert att fortsätta åtskilliga veckor. Inledningsvis vill jag med anledning av Kjell Johanssons insinuation om att vi i centerpartiet inte skulle vara beredda att finansiera de föreslagna skattesänkningarna, som offentliggjordes i går, meddela att vi är beredda att göra det. Vi har dock valt en delvis annan finansiering än socialdemokrater och folkpartister har gjort. Det finns säkert anledning att återkomma till den frågeställningen före juluppehållet. I den nu pågående diskussionen om det framtida skattesystemet har företagsbeskattningen hittills spelat en begränsad roll. Jag tror att det i huvudsak har två orsaker. För det första föreligger uppenbarligen relativ politisk samstämmighet när det gäller bolagsbeskattningens framtida utseende. För det andra har vi nyligen avslutat utredningsarbetet när det gäller beskattningen av egenföretagare, vilket gör att debatten i det avseendet ännu inte har skjutit fart. Vi kan nog emotse en intensifiering av debatten när det gäller egenföretagarnas beskattning. När det gäller företagsbeskattningens betydelse för nyföretagande, tillväxt och därmed också för hela välfärdsutvecklingen har tystnaden varit alltför påtaglig. Företagsbeskattningen har fått en alltför undanskymd plats i den allmänna skattedebatten. I vårt nuvarande skattesystem betalar de mindre företagen en större andel av sitt rörelseresultat i skatt än vad de större företagen gör. Jag tror att det i huvudsak finns två orsaker till det. Den ena är att mindre företag har mindre tillgång till juridisk och redovisningsteknisk expertis än de stora företagen. Den andra förklaringen är att skattereglerna för mindre företag är sämre än för större företag. Det är framför allt en bristande anpassning till småföretagens skiftande förutsättningar som ligger bakom detta förhållande. För de flesta egenföretagare är dessutom belastningen av socialavgiftssystemet större än belastningen genom inkomstbeskattningen. Herr talman! Nyföretagandet medför avsevärda risker, men självfallet också möjligheter. Om vi skall stimulera till ett ökat nyföretagande — vilket i varje fall centern tycker att vi skall göra — bör vi ha ett företagsbeskattningssystem som möjliggör uppbyggande av stabila företag med motståndskraft när det gäller konjunkturella och andra skiftningar. Ett exempel på en sådan åtgärd för att åstadkomma stabila företag är en anpassning av reserveringsmöjligheterna till småföretagens skiftande förutsättningar. Vi måste ha en bibehållen kvittningsrätt i startfasen av nyföretagandet. Vi måste ha ett grundavdrag på åtminstone ett basbelopp vid fastställande av beräkningsunderlaget för uttagandet av sociala avgifter. Det hade därför varit mycket värdefullt om riksdagen nu hade fastställt riktlinjer i de banorna och inte, som majoriteten föreslår, enbart spelat pass inför reformeringen av företagsbeskattningen. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 2. I det betänkande vi nu diskuterar behandlas ett antal motioner och tas ett utskottsinitiativ. Innan jag går in på ett par av motionskraven och utskottsinitiativet vill jag delge kammaren en generell observation som kan göras i betänkandet. Denna iakttagelse består i att majoriteten — i allt väsentligt bestående av socialdemokrater, vpk och miljöpartiet — genomgående väljer att avstå från ställningstaganden med hänvisning till att regeringen behöver tid för överväganden. Att socialdemokratiska riksdagsmän endast undantagsvis tar ställning innan regeringen har gjort det är ingen nyhet. Det är heller ingen nyhet att vpk har ett svalt, för att inte säga obefintligt, intresse för småföretagandets speciella problem. Det är däremot litet mera uppseendeväckande att miljöpartiet inte har några egna åsikter när det gäller detta för samhället i sin helhet och framför allt för den regionala balansen så viktiga område. I det följande skall jag ta upp ett par enskilda sakfrågor i betänkandet. Det gäller regler för medhjälpande make resp. lön till barn i familjeföretag. I båda fallen förekommer i dag otidsenliga begränsningar. I fallet med medhjälpande make rör det sig om den s.k. 400-timmarsregeln, och i fallet med barn rör det sig om en åldersgräns på 16 år. Dessa frågor har behandlats av företagsskattekommittén, som avgav sitt slutbetänkande för drygt ett år sedan. Det borde därför vara möjligt att nu ta ställning i frågan. Man skall inte behöva avvakta regeringens senfärdighet. Jag vill mot den bakgrunden yrka bifall till reservationerna 4 och 5 och därutöver till reservationerna 11, 12, 16, 23, 24, 27 och 28. Slutligen, herr talman, vill jag kort beröra utskottsinitiativet beträffande pälsdjursnäringen. Initiativet möjliggör för uppfödare som bedriver verksamhet i enskild firma eller handelsbolag att använda investeringsreserv för täckande av under år 1990 uppkomna driftsförluster. Mot bakgrund av branschens speciella problem är det ett välbetänkt förslag. Denna rätt föreslås emellertid inte tillkomma uppfödare som bedriver verksamhet i aktiebolagsform, trots att dessa i allt väsentligt nästan undantagslöst är fåmansbolag med en eller två ägare — oftast i företaget arbetande ägare. Här har majoriteten — återigen bestående av socialdemokrater, vpk och miljöpartiet — inte vågat sig på denna lösning med hänvisning till att modellen är hämtad från fiskets område. Den uppenbara skillnaden i detta avseende mellan fiske och pälsdjursuppfödning är att fisket enbart i undantagsfall bedrivs i bolagsform, medan pälsdjursuppfödning till 60-70 96 bedrivs i aktiebolagsform. Majoritetens agerande i denna fråga belyser på ett konkret sätt det som jag berörde inledningsvis, nämligen bristande insikt i och förståelse för småföretagandets skiftande villkor. Det är därför vi får sådana här stereotypa regler.

Herr talman! Mitt inlägg när det gäller den skatteöverenskommelse som träffades mellan folkpartiet och socialdemokraterna och som stöddes av centerpartiet i fråga om skattesänkningar var inte menat som en insinuation. Det var ett konstaterande av att centern inte står bakom finansieringen. Jag antar att det är korrekt uppfattat.

Herr talman! Denna debatt skall handla om företagsskatterna, men på grund av nyligen timade händelser är det oundgängligt att göra någon sido kommentar. På grund av ett missförstånd har jag blivit anmäld för fyra minuter, men jag behöver nog åtta minuter för att hinna med sidokommentaren. Det är frestande att säga något om dimma — och det har redan gjorts här i kammaren i dag — men jag skall försöka tala klarspråk. När vi nu har fått besked om regeringens, eller om man skall säga Westerbergs, skattepaket, är det lätt att låta litet som en försmådd friare och kritisera allting med genuin rönnbärsfilosofi. Det kan väl erkännas att en del oppositionspolitiker ibland låter som något magsura recensenter. Jag skall försöka att begränsa det anslaget och redovisa alternativa vägar, så får väljarna ikläda sig recensentens roll. För det finns delar i skattepaketet som är positiva — lägre skatt på arbete och ökad skatt på kapital. Skattereduktionen för låginkomsttagarna är förvisso positiv. Men det man har lyckats med nedåt i skattesystemet, det har man inte klarat i progression. Vi i vpk står fast vid kravet på högre statlig skatt än 20 90 för verkliga höginkomsttagare. Vi står också fast vid att sänkta skatteskalor skall finansieras så att det ger positiva effekter för lågoch normalinkomsttagare. Då måste man vara restriktiv vid användandet av finansieringskällor som ökad indirekt beskattning av hushåll eller breddningar som leder till oskäliga ökningar av bostadskostnaderna. I detta sammanhang kommer företagsbeskattningen in. I RINK, del 1 s. 85 står: ”I många andra länder har skattereformer delvis finansierats genom ökad företagsbeskattning inte bara på lång sikt genom en mera välfungerande ekonomi utan även på kort sikt. Den av oss föreslagna skattereformen har dock ej denna inriktning.” Ett av de många andra länder som utredningen syftar på var och är USA. Där sänkte man inkomstskatten såsom i Sverige och lät företagssektorn vara med och finansiera sänkningen. I USA sänkte man skattesatsen men tog bort så mycket av reserveringsmöjligheter att man fick in mer skatter totalt sett från företagen, och då speciellt de stora företagen. I Sverige sänker man skattesatsen för företagen och tar bort vissa reserveringsmöjligheter men kontrar med att införa en ny reserveringsmöjlighet: skatteutjämningsreserven, SURV. I utredningen sägs att utfallet blir plus minus noll. Det som gick i kapitalismens högborg USA, att låta företagen vara med och finansiera sänkt inkomstskatt, går tydligen inte i socialdemokratins Sverige. Det är detta förhållande, eller, som vi ser det, missförhållande som ligger bakom vpk:s reservation nr 3 under mom. 1. I dag om några timmar kommer denna reservation att avslås. Det vet jag. Men vi kommer att fortsätta vårt opinionsarbete för vår ståndpunkt. Och vi vet att regeringssidan inte är orörlig. Den har ju med kraft visat att den kan gå — till höger. Om någon tid kanske den också lär sig att klara en vänstersväng. Det var någon politiker som sade att långvarigt opinionsarbete ger resultat. Vi räknar med att vi skall klara av det. Det finns naturligtvis andra punkter i detta betänkande som vi vill kommentera. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen nr 3. Jag vill också yrka bifall till reservation 15 under mom. 12 angående tjänstepensionerna. Skattereglerna gynnar nu att man lämnar de kollektiva pensionssystemen. Det är ett förhållande som vi och även andra ser. Detta är ingen lycklig utveckling. Det borde åtgärdas. Därför yrkar jag bifall till den reservationen. Sedan vill jag säga några ord om reservation nr 17 under mom. 14. Med risk att framstå som glädjedödare vill jag ta upp frågan om representationsavdragen. Visst unnar jag folk att ha roligt, och i folk inkluderar jag mig själv. Däremot ser jag det som onaturligt att få skattesubvention om eller när jag går och ser en krogshow. Det som är naturligt för mig och de flesta andra, dvs. att betala för egna nöjen, borde också vara naturligt för företagare i gemen. Men så är det inte i dag. Vi kan nog inte begära att företagarna skall självsanera. Vi får mera ta fasta på bönen ”inled oss icke i frestelse”, inte ens genom skattesystemets avdragsrätter. För frestelserna är stora med nuvarande system. Några citat ur en affärsresetidning kan illustrera omfattningen. Jag tror inte att den är bekant för alla politiker, som mera rör sig i en värld där bulle och kaffe är den normala trakteringen — och det är många. Vad gjorde General Motors Nordiska AB när man hade höstfest för 3 500 försäljare? Jag citerar ur affärsresetidningen Upp&Ner: ”GM hade av SJ för 300 000 kronor hyrt ett tågsätt om 14 vagnar Stockholm-—Göteborg-Stockholm, bokat 20 hotell och chartrat 75 bussar. Illusionisten Joe Labero och sångerskan Vicki Benckert gjorde show av produktpresentationen, och på idrottsanläggningen Frölundaborg avslutades dagen med middag — hela programmet, från champagne till avec — med underhållning av dixielandbandet Cave Stompers — — — . Efteråt sjöng Björn Skifs och till dansen spelade Vikingarna och Goodtimers.” Det gick på ett antal miljoner. När en ny bilmodell presenterades i Nice kostade det ett par miljoner. Storas berömda 700-årsjubileum känner vi till. Det är alltså någonting helt annat än när riksdagen samlas på kajen och äter kanelbulle och dricker kaffe. Vad sägs nu om detta? Kommer man att fortsätta? Saab säger nu att företaget skall ha ett 100-årsjubileum 1991. Då skall man slå Storas stora kalas. Storakalaset gick väl på i runda tal 110 miljoner. Det skall nu Saab slå med sitt 100-årskalas. Vad säger man om detta på skattemyndigheterna? Är det avdragsgillt eller inte? Jo då, nog dras det av alltid. Enligt riksskatteverkets anvisningar är representation i samband med jubileum, invigning av anläggning m.m. i princip avdragsgill. En liten fest för hundra miljoner är det fullt normalt att dra av för, enligt reglerna. Riksskatteverkets formulering lyder: ”För att göra tekniska nyheter e.d. kända för en bredare allmänhet, förekommer det att företag som ett led i sin PR-verksamhet bjuder in t.ex. representanter för massmedia för demonstrationer, visningar och informaton samt i anslutning därtill utövar viss gästfrihet”, t.ex. när man presenterar bilmodeller i Nice och har specialchartrade jetplan. Detta visar något av omfattningen. Det är en helt annan värld än den riksdagsledamöter vanligen rör sig i. Jag yrkar bifall till reservation 17. När det gäller yrkesfruktodlarna hade vi varit beredda att stödja moderaterna. Vi uppfattade det dock som att moderaterna ville låta sin reservation gälla hela trädgårdsnäringen. Det gjorde att vi inte stödde den. Hade vi vetat att den bara skulle handla om de grupper som odlar frukt hade vi kunnat tänka oss att vara med på reservationen. Vi skulle dock inte ha fått majoritet i utskottet. Detsamma gäller för reservationen om pälsdjursuppfödarna. Vi står inte formellt bakom det särskilda yttrandet. I voteringen stödde vi dock initiativet att även ta med aktiebolagen, eftersom vi vet att de är små. Detta är dock kommentarer som mer rör det formella.

Herr talman! Jag skall röra mig i mer anspråkslösa ekonomiska regioner än Lars Bäckström. Frågar man hur mycket det kostar att äta lax på en enkel restaurang i Gamla Stan kanske man får svaret 100 kr. Detta är dock inte hela sanningen. För att tjäna ihop till den middagen måste en vanlig människa tjäna ungefär 200 kr., eftersom han också måste betala skatt. Det är däremot hela sanningen om den här laxen ingår i en representationsmiddag, för då får man dra av kostnaden på sin skatt. Det är en våldsam orättvisa och en som verkligen inbjuder till överkonsumtion i stor stil. Det är viktigt att detta ofog stoppas. Tillsammans med Lars Bäckström vill jag på det bestämdaste be kammaren att uppmana regeringen att undersöka hur det kan avskaffas. Jag yrkar bifall till reservation 17 med anledning av mom. 14 i utskottets hemställan. När det gäller förmånen fri bil vill jag liksom i tidigare sammanhang beklaga att systemet med schablonavgifter uppmuntrar till slöseri med resurser. En person som redan har betalt skatt på den här löneförmånen kör sedan privat hur långt som helst för samma skattebelopp. Dessutom är det inte sannolikt att en arbetsgivare är pigg på att betala ersättning för bussoch tågresor, när en anställd redan har tillgång till firmabil. Jag har i detta sammanhang fogat ett särskilt yttrande till betänkandet med anledning av mom. 7 i utskottets hemställan och kommer att återkomma till denna fråga igen. I flera reservationer har principen med ett konto för resultatutjämning kommit upp. Även Rolf Kenneryd tog upp detta i sitt anförande. Det är helt i överensstämmelse med miljöpartiet de grönas ideologi, och frågan kommer att tas uppi ett större sammanhang i samband med det nya systemet för företagsbeskattning. Jag är säker på att Rolf Kenneryd kommer att glädja sig åt att vi följer denna linje och att vi i dag kommer att stödja de reservationer där principen för de speciella kategorier som sysslar med renskötsel, fruktodling och trädgårdsföretag tas upp.